Fru talman! Kjell Jansson har frågat mig vad jag har för plan för att säkerställa en robust elförsörjning och om jag avser att ta initiativ till att projektera ny kärnkraft. Som Kjell Jansson mycket riktigt påpekar har elpriserna under den gångna vintern stigit kraftigt, vilket har fått konsekvenser både för hushåll och för företag. Den främsta orsaken till detta har varit de mycket höga energipriserna på kontinenten, särskilt på naturgas. Elpriserna stiger nu på nytt till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Regeringen vidtar ett flertal åtgärder för att i enlighet med de riksdagsbundna energipolitiska målen om försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet säkerställa att Sverige har en robust elförsörjning. Regeringen har nyligen beslutat om Sveriges första havsplaner och att ge Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med andra myndigheter peka ut nya områden för energiutvinning. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och skynda på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft för att kunna möta det ökade elbehovet till följd av den gröna industriella revolutionen. Affärsverket svenska kraftnät planerar omfattande förstärkningar av nätet och närmare tredubblar sina nätinvesteringar under de kommande tre åren jämfört med föregående treårsperiod. Vidare har regeringen fattat beslut om att ge Affärsverket svenska kraftnät i uppgift att bygga ut transmissionsnätet till områden i Sveriges sjöterritorium. Det kommer att väsentligt minska de totala kostnaderna för att ansluta exempelvis havsbaserad vindkraft. Utöver det har riksdagen ställt sig bakom regeringens förslag i propositionen Moderna tillståndsprocesser för elnät som syftar till att förkorta ledtiderna och göra det lättare att bygga ut det svenska elnätet. Energimarknadsinspektionen, Affärsverket svenska kraftnät, länsstyrelserna och Lantmäteriet arbetar samtliga för att effektivisera metoder och processer för tillstånd och prövning. Vad gäller Kjell Janssons fråga om initiativ för projektering av ny kärnkraft är det marknadens aktörer som beslutar om investeringar i ny produktion av kärnkraft. Jag kan här tillägga att jag inte har någon kännedom om några sådana planer.

Fru talman! Jag tackar energiministern för svaret, eller icke-svaret. Jag vill uppmärksamma statsrådet på att Sveriges välstånd har byggts under många år. En del i det har varit låga energipriser. På 1880-talet var Sverige bland de fattigaste länderna i världen. Folk flydde till USA för att skapa sig ett bättre liv för att det var så stor fattigdom här. Sedan har Sverige rest sig genom utbildning, hårt arbete och duktiga entreprenörer. Vi lever i dag med en energikris. Då säger man att det beror på Ryssland och på gasen. Det är inte sant. Vi har varit ett land med världens bästa kärnkraft - den säkraste kärnkraften. Den togs fram av den stora industriledaren Curt Nicolin som var vd på Asea och byggde upp Asea Atom. Det var absolut världsledande kärnkraft. Det har vi dissat i dag och förbjuder utveckling av kärnkraft. Energiministern säger att regeringen har gett i uppdrag till Energimyndigheten att hitta ställen för att bygga havsbaserad vindkraft. Det finns inga överföringsledningar där ute i haven. På en skriftlig fråga från mig har energiministern svarat att konsumenterna ska betala för detta via nätavgifterna. Vad blir det för kostnader? Det blir skyhöga kostnader. Det är en helt dysfunktionell politik som pågår. Orsaken är att regeringen har stängt sex kärnkraftverk i Sverige. Det är därför som vi har elbrist. Det beror inte på gasen. Hade vi inte stängt dessa kärnkraftverk hade vi inte haft elpriser på 8 kronor per kilowattimme i Skåne och Småland. Nu går Karlshamnsverket för fullt i stort sett hela tiden med 140 000 liter olja i timmen. 140 kubikmeter olja i timmen, är det miljövänligt? Dessutom köper vi brunkolsel från både Polen och Tyskland för att klara av elförsörjningen i södra Sverige. Fru talman! Är detta regeringens miljöpolitik? Svaret är ja. Sedan pratar man om grön omställning. Jag vill säga att det är brun omställning. Detta har gjort att vi vintertid har stor elbrist. För när det är riktigt kallt blåser det absolut ingenting. Jag bor ute i skärgården, och jag kan vittna om det. Det har knappt blåst någonting på två veckor där ute. Det är i princip vindstilla varje dag. Fru talman! Dessutom ger vindkraften el bara under 60 procent av årets timmar. Vi måste ha energislag som ger el 100 procent av årets timmar. Och kärnkraften och även vattenkraften ger det. Regeringen planerar för havsbaserad vindkraft i kustområdet och mörkar kostnaderna för överföringsledningar. Det har inte redovisats vad det kommer att kosta. Jag har kontakt med ett av de företag som håller på med detta. En ledande tjänsteman där har berättat att hushållen i framtiden, när detta är byggt, nog får räkna med nätavgifter som är 5 000-6 000 kronor högre per hushåll i månaden. Detta ska folk få veta. Det som pågår är helt galet. Det mörkas och redovisas inte. Om vi bygger ut Forsmark har vi nät där som går att använda, och det har vi i Ringhals också. Det ryktas om kostnader på 30 miljarder kronor för nya överföringsledningar. Det är i och för sig inga pengar om man jämför med höghastighetstågen som kommer att kosta 20 gånger så mycket.

Fru talman! Jag tackar Kjell Jansson för en väldigt viktig interpellation. Fru talman! År 2014 hade jag en presskonferens i Sandviken. Jag varnade då för att det kunde bli en socialdemokratisk regering med stöd av Miljöpartiet. Jag varnade för konsekvenserna av att Miljöpartiet lovade sina väljare att man skulle avveckla kärnkraften i Sverige. Och precis så har det blivit. Socialdemokraterna sålde bort kärnkraften för att kunna regera Sverige med stöd av Miljöpartiet. Klockan 19:04 i dag publicerade Expressen en artikel med rubriken: "Inflationssmockan: Djupa hål i hushållens ekonomi." Swedbanks privatekonom konstaterar där: "En tvåbarnsfamilj i villa tappar 1 900 till 2 800 kronor i köpkraft per månad enligt vår prognos." För den som är intresserad finns det möjlighet att titta på vad det betyder för olika hushåll. Swedbanks privatekonom säger att detta beror på elpriser och drivmedelspriser. Fru talman! Det är två frågor som regeringen själv äger helt och hållet. Det är regeringen, Socialdemokraterna, som har skapat de skenande elpriserna när man har lagt ned kärnkraft. Det är regeringen som med höga bränsleskatter driver på minskad köpkraft. Och det är regeringen som med en bankskatt höjer bolånen. Men det mest anmärkningsvärda i energiministerns svar - bortsett från att han alltså inte vill utveckla kärnkraft, en stabil energikälla som har tjänat Sverige väl - är den sista meningen: "Jag kan här tillägga att jag inte har någon kännedom om några sådana planer." Det här betyder att vi har en energiminister som inte läser medierna. Hade han gjort det hade han läst en intervju i Svenska Dagbladet med en representant för ett av de företag som skulle kunna återstarta kärnkraft väldigt fort. "Bör man också överväga att återstarta nedlagd kärnkraft, som de två reaktorer i Ringhals som stängdes 2019 och 2020?" frågar journalisten. "Jag utesluter inte det", svarar representanten. "Om förutsättningarna är de rätta kan det vara ett alternativ jämfört med att bygga helt nytt. Att återstarta en avstängd reaktor är inte möjligt med dagens lagstiftning. Men enligt den ansvariga Strålsäkerhetsmyndigheten skulle regeringen teoretiskt kunna stifta en snabblag som tillåter en återstart, på samma sätt som man stiftade en lag som tillät Cementa att fortsätta bryta kalksten på Gotland." Detta är alltså fakta, fru talman. Det är fakta om vi hade en energiminister som ville säkerställa att inte hushållen i Sverige nu får försämrad köpkraft med upp till 2 800 kronor i månaden. Om vi hade en regering som brydde sig om jobben. Om vi hade en regering som brydde sig om energibehovet. Statsrådet ägnar 97 procent av sitt svar åt att prata vindkraft - den vindkraft som ministern själv inte vill ha i Nacka. Jag respekterar det. Men jag respekterar också den som bor i Söderhamn, Gävle, Hudiksvall eller Älvkarleby som inte heller vill ha den vindkraft som ministern inte vill ha i Nacka. Jag respekterar det. Det jag inte kan förstå är den socialdemokrati som har byggt det här landet ihop med näringslivet i form av energitillgång. När det nu finns information om att man kan återstarta kärnkraft måste jag fråga varför regeringen sitter på händerna och inte säkerställer att vi får tillgång till el så fort som möjligt.
Fru talman! Socialdemokratin har byggt det här landet starkt och fortsätter göra det. Socialdemokratin - inte Moderaterna - byggde ut vattenkraften, som är ryggraden i svensk energiproduktion. Socialdemokratin - inte Moderaterna - byggde ut kärnkraften, som i dag tjänar oss väl och kommer att fortsätta tjäna oss väl under lång tid framöver och som jag gång efter gång sagt att vi ska vara rädda om och se till att bibehålla så länge vi kan. Socialdemokratin - verkligen inte Moderaterna - bygger ut vindkraften, som är det snabba, billiga sättet att få mycket el på plats för Sveriges hushåll inför framtiden. Det är inte Moderaterna utan socialdemokratin som tar ansvar och bygger medan Moderaterna ägnar sig åt någon form av kulturkrig mot det billigaste, lönsammaste och snabbaste sättet att få energi på plats här i Sverige, det vill säga vindkraften. De ägnar sig åt 70 och 80-talsteknologin kärnkraft som några gamla nostalgiker som saknar sina gamla Sony Walkman. Faktum är att Moderaterna i dag inte har någon finansiering av framtida kärnkraftverk. Trots ryktesspridningen som de ägnar sig åt och trots artiklarna som de hänvisar till har det i tio år varit fullt möjligt för den som vill att bygga kärnkraft i Sverige. Var är pengarna? Show me the money! Annars är det bara tomt snack. Var är de konkreta ansökningarna om att bygga? Visa mig dem! Annars är det bara tomt snack. Jag har varit tydlig. Den här regeringen har varit tydlig. Det är inte vi som kommer att stoppa en sådan ansökan. Finns det en seriös vilja att investera, varsågod! Till skillnad från när det gäller den havsbaserade vindkraften finns det till och med transmissionsnät som staten har bekostat och dragit fram till de tre sajter som det går att bygga vidare på. Transmissionsnäten vill Moderaterna negativt särbehandla när det gäller vindkraften till havs, som de inte vill ska byggas, medan staten betalade transmissionsnäten för både vattenkraften och kärnkraften. Den möjligheten finns. Visa mig den som på riktigt vill bygga! Annars är det bara tomt prat. Det sägs att politiken lade ned kärnkraften. Jag kan medge att i början av 2000-talet lades två kärnreaktorer ned efter politiska beslut. Det var Barsebäck. Men att de fyra senare reaktorerna skulle ha lagts ned av politiken är helt enkelt inte sant. Är det några som förstår lönsamhetsargumentet är det de som äger kärnkraftverken. De säger att det inte är lönsamt att driva vidare. Fru talman! Låt mig berätta vad lönsamhet betyder eftersom ledamöterna uppenbarligen inte kan det. Lönsamhet innebär att man skulle ha riskerat att dra upp elpriserna i Sverige om man via politiska beslut i denna ädla kammare eller i regeringen hade tvingat kärnkraftsägarna att hålla igång reaktorerna. Då hade man riskerat att dra upp priserna långt mycket tidigare. Det är det som lönsamhetsargumentet betyder. Det är det som innebär att det trots framdragna transmissionsnät inte finns en enda som är beredd att på allvar plocka fram plånboken och skicka in en ansökan om att bygga kärnkraftverk. Detta medan det står bolag i kö för att få investera i den havsbaserade vindkraften. Trots att en kommun när som helst kan säga nej. Trots de stora riskerna. Sedan måste jag säga att det är häpnadsväckande verklighetsfrånskilt att i detta läge, med det fruktansvärda krig som vi ser pågå i Ukraina, hävda att Rysslands invasion av Ukraina inte skulle ha någon påverkan på våra eller för den delen hela Europas energipriser. Vakna upp! är mitt budskap.
Fru talman! Jag vet inte var jag ska börja. Att elpriserna går upp på grund av kriget har jag aldrig förnekat. Däremot har jag sagt att det inte är hela sanningen. Regeringen skyller allting på Putin. Det är er dysfunktionella politik som har skapat det här, och det är så att ni har förbjudit utvecklingen av kärnkraft. Det finns investerare som vill bygga kärnkraft. Jacob Wallenberg har sagt det i tv. Rune Andersson på Mellby Gård sa det i Dagens industri häromdagen. Industrin vill ha robust, säker el. Den är garanterat inte dyrare än elen är nu. Elpriset kommer absolut inte att gå ned i närtid, i synnerhet inte vintertid. Vi kommer att få leva med höga elpriser. Vi kommer att få leva med höjda nätavgifter. Det här är konsekvensen av att vi inte har tillräckligt med el. Men statsrådet måste svara på om det är miljöpolitik att köpa kolkraftsel från Polen och Tyskland. Det kommunala vetot är hotat, det kommunala självbestämmandet också. Jag har förstått att det kommer en proposition snart. Det ska vi ta i nästa debatt. Men det är också ett sätt att ge sig på kommunerna och Axel Oxenstiernas författning som vi har i kommunerna. Det enda realistiska är att sätta igång och bygga kärnkraft. Ge uppdrag om kärnkraft i stället för vindkraft! Ni har subventionerat vindkraften med 80 miljarder. Det är därför den är byggd i tid och otid, och så fungerar den ändå inte. Den står still 40 procent av årets timmar. De 40 procenten, vilken el ska vi ha då? Vattenkraften räcker sommartid men inte vintertid - långt ifrån. Kilowattpriset var 8,50 i Skåne förra veckan. Det är helt sanslöst, och det beror inte alls bara på kriget i Ukraina. Det påverkar, absolut, men huvuddelen är att vi har energibrist. Det man behöver göra är att sätta igång och rusta upp Ringhalsverken, två stycken, och få fart på dem. Det tar säkert ett par år, men det är ändå värt att få igång dem. Det finns funktionellt nät och allt därifrån. Då kommer priset att gå ned i Skåne och södra Sverige, garanterat. Forsmark behöver också byggas ut. Vi har elbrist här i regionen. Ica ska bygga en ny hall i Arninge, Täby. De har väntat i fem år, för Vattenfall säger att man inte kan garantera att man har el till dem. Ica drar extremt mycket el med alla kylar och frysar. De är oerhört elberoende, och Vattenfall säger att man inte kan garantera ström. Det har fördröjt bygget med fem år - i Sverige. Man kan undra var vi lever någonstans. Är vi i Afrika? Har vi inte ström? Det är helt galet, allting. Konsekvensen om man inte bygger kärnkraften är att vi får fortsätta elda med olja i Karlshamn. Vi får fortsätta importera brunkol. Och så säger energiministern att det kostar för mycket med kärnkraft. Men höghastighetsjärnväg vill man bygga, för att tjäna 20 minuter när man åker från Stockholm till Göteborg, för 500 miljarder. Då finns det pengar. Då är det ingen som bryr sig om pengar längre. Då är teorierna igång igen. Jag anser att det är otroligt att detta har hänt. Energiministern sa att det är Socialdemokraterna som har byggt kärnkraft - ja, och Moderaterna. Linje 1 gick ut på att bygga kärnkraft. Men Socialdemokraterna stod bakom linje 2. Om minnet inte är med kan jag tala om att ni gjorde det. Socialdemokraterna och Liberalerna företrädde linje 2 och Moderaterna linje 1 - att vi skulle ha en robust kärnkraft.

Fru talman! Tack för den historielektionen, Kjell Jansson! Den behövde nog energiministern höra. Det är ofattbart, fru talman, att vi har en energiminister och regeringsföreträdare som inte tar del av nyhetsflödet eller, för den delen, pratar med dem som är beredda att investera i till exempel kärnkraft. Hela svenska folket kunde ju se intervjun i 30 minuter , där en av Sveriges tyngsta företagsledare tittar rätt in i kameran och säger: Ge oss långsiktiga spelregler. Men något som också är ofattbart, fru talman, är att Socialdemokraterna med berått mod försämrar köpkraften för en barnfamilj med 2 800 kronor i månaden, enligt Swedbanks prognos i dag. Det beror på tre saker: två politiska beslut som berör bränsleskatter och tillgång på energi samt bankskatten, som nu driver upp räntorna på bolånen. Det rör sig alltså om tre inhemska beslut tagna av den här regeringen. I Svenska Dagbladet ges klara och tydliga besked: Ja, vi kan återstarta kärnkraften. Sveriges företag och, naturligtvis, hushåll behöver planerbar energi som är tillgänglig året runt, oavsett väderlek. Men ministern ska nu få svara på frågan: Varför är det olämpligt att bygga vindkraft i Nacka, jämfört med i Söderhamn? Varför ska de som bor i Söderhamn få sin närmiljö förstörd, när ministern själv stod i Aktuellt och berättade att det var olämpligt att bygga i Nacka? Är det skillnad på dem som bor i Nacka och dem som bor i Söderhamn? Ministern får gärna utveckla detta.
Fru talman! Tack för frågan, Lars Beckman! Jag börjar med Nackafrågan. Låt oss kolla på verkligheten. Vad fanns det för förslag om att bygga i Nacka? Fanns det förslag om att bygga vindkraftverk i Nacka? Nej, det gjorde det inte. Det fanns ett förslag om att förutsättningslöst utreda var man skulle kunna föreslå någon annan att komma och bygga, till en kostnad som vindkraftsexploatörerna själva ska ta. Hade det funnits ett konkret förslag om att bygga i Nacka hade vi kollat på det. Nu fanns det inget sådant. Ja, jag sa nej till att göra en sådan förutsättningslös utredning, för det ska inte kommunala skattepengar gå till. Detta ska vindkraftsexploatörer göra. Så låt oss tala sanning om detta! Däremot fanns ett förslag om att utöka vindkraften i Nacka genom att bygga vertikalvindkraftverk på hustak. Det var jag som lade fram det förslaget. Det om detta! Jag hoppas att vi kan lägga det bakom oss. Jag antar att Lars Beckman återkommer till detta. Han kommer att få samma svar även i framtiden. I tio år har det varit fullt möjligt att investera i svensk kärnkraft. Lars Beckman stod här och nämnde en av investerarna, Wallenberg, som har sagt i tv att han vill ha långsiktiga spelregler. Mycket riktigt - långsiktiga spelregler finns i dag. I denna ädla kammare har det fattats ett beslut om att landet på sikt ska ställa om till förnybara energikällor. Jag tror att det är till 2040, om jag minns korrekt. Men som jag har sagt tidigare och som jag uppfattar att alla partier som har röstat för detta och varit med på energiöverenskommelsen, oavsett vad de har gjort i efterhand, också är medvetna om är detta en målsättning, inget stoppdatum. Låt mig säga i denna ädla kammare: Om nu Wallenberg eller någon annan finansiär vill bygga kärnkraftverk som står färdiga i december 2039 kommer åtminstone inte en socialdemokratisk regering att springa och stänga av dem så fort vi är förbi det datumet. Det är ett målsättningsdatum, inget stoppdatum, och det vet denna kammare om, även om man ett valår som detta gärna låtsas som annat. När det gäller det kommunala vetot, som nämndes av Kjell Jansson, ska jag börja med att säga att jag är väldigt mån om det. Jag tycker om det kommunala vetot. Jag tycker att det är viktigt att medborgare som bor i en kommun kan rösta på sina lokalpolitiker och att det ger bra effekt. Det kommunala vetot behöver dock utvecklas så att man vet på vilka grunder en kommun kommer in i processen och när i processen kommunerna kan komma in så att det får effekt. Den volatilitet och den osäkerhet som finns nu, oavsett om det handlar om att bygga vindkraftverk eller kärnkraftverk i någon kommun i framtiden, behöver hanteras bättre än i dag. Därför behöver det kommunala vetot vidareutvecklas, och det är vad den här propositionen kommer att innebära. Regeringen är inte ute efter att ta bort det kommunala vetot utan efter att se till att det finns förutsägbarhet i detta. Jag konstaterar också att de stora bolagen i detta land, som faktiskt i dag jobbar med dessa framtidsscenarier och investerar - SSAB, LKAB, Volvo, Northvolt - räknar med vindkraften, vätgasen och den gröna elen, som ska vara en del av deras framtid. Jag som energiminister räknar med vattenkraften som ryggraden. Jag räknar med den befintliga kärnkraften, som ska finnas kvar så länge det bara är möjligt. Men jag räknar också med en tillväxt inom vindkraften.
Fru talman! Det är bra att energiministern deklarerar att man inte vill ta bort det kommunala vetot, för det vet jag att er tidigare regeringspartner Miljöpartiet var ute efter. Detta känns något lugnande. När det gäller att bygga energi är det trots allt staten som är huvudman. Detta är inte en marknad, med de energiskatter vi har. Över halva elräkningen utgörs av energiskatter, nätavgifter etcetera. Det vet alla. Det här är statens uppgift, och därför har staten ansvar. Likaväl som att man kan ta initiativ till att bygga vindkraft kan man ta initiativ till att bygga kärnkraft. Att företagen vill ha vindkraft har jag inga synpunkter på, men låt dem då betala för det. Det är inte meningen att det ska betalas med subventioner från skattebetalarna, med de höga skatter vi har. Vi har världens fjärde högsta skatter och världens högsta skatter på inkomster. Det är skämmigt att man straffar folk som går till jobbet på morgnarna. Det var också intressant att höra energiministern tala om kärnkraften i Agen d a , tror jag att det var. Energiministern sa att vi inte ska bygga någon kärnkraft i Sverige, men i EU är det okej att bygga kärnkraft. När energiministern fick frågan av reportern sa han att det är helt okej att bygga kärnkraft i EU men inte i Sverige. Det var ju ganska logiskt. Detsamma gäller vindkraften - överallt men inte i Nacka. Och vem bor i Nacka? Många av er statsråd bor ju där, i den blå moderatkommunen som Erik Langby har byggt upp. Intressant! Tack för debatten! Vi får återkomma och resonera om detta. Jag kommer inte att ge mig. Vi ska se till att vi bygger kärnkraft. Vi ska ha robust energi för näringslivet så att hushållen har rimliga kostnader för elräkningarna. Det är enda chansen att få bort det andra.
Fru talman! Jag tackar för denna debatt. Det är helt korrekt att det inte är marknaden allena som bygger vårt framtida energisystem. Jag har precis presenterat en elektrifieringsstrategi med 67 konkreta åtgärder som ska bygga Sveriges elektriska system starkt. En del av detta är elproduktion, vilket är det enda Moderaterna verkar vara intresserade av att prata om. Det är elnätskapacitet, flexibla elsystem, smarta elnät, energilagring, energieffektivisering samt kraft och fjärrvärmenät som behöver byggas. Jag är nog inte vare sig i samhället eller i mitt parti känd för att vara den typ av statssocialist som Kjell Jansson utger sig för att vara när han vill att staten ska agera för att bygga detta. Men jag konstaterar att vi har väldigt många som vill investera i vårt energisystem. De är beredda att investera i vindkraften. Det vore himla dumt om vi skulle ta skattebetalarnas pengar och investera i någonting som någon annan är beredd att investera i, när vi kan styra marknaden åt rätt håll. Jag säger "åt rätt håll", och jag säger återigen: Det är fullt möjligt för marknaden att bygga nya kärnkraftverk om de finner det lönsamt. Och det är inte bara att vara hängiven marknaden, för om marknaden inte finner det lönsamt innebär det dyrare priser för elkonsumenterna. Kolla på vårt grannland Finland! Att bygga kärnkraftverket där tog 13 år längre än vad de hade tänkt sig. Det motsvarar elpriser som är tre gånger högre än priset för den el som våra vindkraftverk producerar i dag. Ta Flamanville 3 i Frankrike! Medan vi pratar är det nio år försenat, och det är uppåt sju gånger högre priser. Frankrike, som är Europas största kärnkraftsland och som vill bygga mer, har bland Europas absolut högsta elpriser. Det hänger ihop.